Herr talman! Ann-Christin Ahlberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fler våldtäktsanmälningar ska leda till åtal och för att öka förtroendet för rättsväsendet. Hillevi Larsson har frågat om jag anser att det är ett problem att så få våldtäktsoffer får upprättelse, vilka åtgärder jag tänker vidta mot bakgrund av ökningen av friande domar i våldtäktsmål och hur jag ställer mig till förslaget att tillsätta en haverikommission för att granska orsakerna till den låga åtalsfrekvensen och de få fällande domarna i sexualbrottmål. Carina Adolfsson Elgestam har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att brottsoffer vid våldtäkt ska få en mer rättssäker behandling vid polisförhör och för att förbättra rehabiliteringen efter ett våldtäktstrauma så att den våldtagna personen kan komma tillbaka till ett vanligt liv igen. Jag har valt att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Vi har ett väl fungerande rättsväsen som uppfyller högt ställda krav på verksamheten. Förtroendet för rättsväsendet är också gott. Men förtroende måste ständigt vårdas och förtjänas. De som kommer i kontakt med rättsväsendets myndigheter ska bemötas med respekt och professionalism. Regeringen har gjort betydande satsningar för att utveckla polis, åklagares och domares bemötande av sexualbrottsoffer, vilket är viktigt. Vi vet att sexuella övergrepp och våld i nära relationer är så kränkande och svårt att många inte anmäler eller orkar fullfölja en rättsprocess. Till en del kan ökningen av antalet anmälningar ses som ett positivt resultat av de ansträngningar som gjorts och görs inom rättsväsendet för att förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer. I sexualbrottmål finns det ofta särskilda bevissvårigheter där målsägandens uppgifter står mot den misstänktes. För att kunna väcka åtal för sexualbrott måste åklagaren på goda grunder kunna förvänta sig en fällande dom. För en fällande dom krävs det i regel att målsägandens uppgifter stöds av en annan utredning i målet. Det innebär att det måste ställas höga krav på polis och åklagare vid genomförandet av sexualbrottsutredningar. Att kvaliteten i det brottsutredande arbetet stärks ytterligare är betydelsefullt, både för brottsoffrens rätt till rättvisa och upprättelse och för att allmänhetens tilltro till rättsväsendets förmåga att kunna klara upp allvarliga och integritetskränkande brott som våldtäkt och andra sexualbrott ska kunna bestå. Myndigheterna bedriver kontinuerligt ett arbete för att förbättra utredningarna, bland annat genom utbildning, satsningar på specialistkompetens och metodutveckling. Så sent som den 1 juli 2013 vidgades våldtäktsbegreppet. Det är för tidigt att i dag säga i vilken utsträckning denna skärpning av lagstiftningen svarar mot riksdagens ambitioner. Likväl finns anledning att ta reda på vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att regelverket svarar mot kraven på skydd mot övergrepp. Det finns skäl att bland annat analysera frågan om att införa ett så kallat oaktsamt våldtäktsbrott. Det skulle ytterligare kunna stärka skyddet för våldtäktsoffer. Regeringen har för avsikt att se över våldtäktsbrottet på nytt genom att tillsätta en ny utredning. I uppdraget ska det också ingå att undersöka hur anmälningar om våldtäkt hanteras och utreds inom rättsväsendet och var det finns möjligheter till förbättringar. För den som har blivit utsatt för våldtäkt eller andra grova brott är det viktigt att också erbjudas medicinskt och psykosocialt stöd. Hälso och sjukvården spelar en central roll i omhändertagandet av människor som har utsatts för sexualbrott. Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har på regeringens uppdrag tagit fram ett nationellt handlingsprogram för hälso och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Handlingsprogrammet syftar till att förbättra vården och omhändertagandet av offer för sexuella övergrepp inom hälso och sjukvården i hela landet. Det bidrar i sin tur också till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial i utredningarna av sexualbrott.

Herr talman! Tack, Beatrice Ask, för svaret! År 2012 anmäldes 6 320 våldtäkter. Vi vet att det finns ett stort mörkertal i fråga om anmälda våldtäkter och sexuellt våld och utnyttjande. Av de anmälda våldtäktsbrotten blev 1 390 personuppklarade brott, vilket motsvarar 22 procent av de anmälda brotten. Det innebär inte att 1 390 personer har dömts för brott utan att våldtäktsbrotten har fått ett polisiärt klarläggande och att en person har bundits till brottet genom att åtal har väckts. 171 av dem har lett till fällande dom, enligt Brårapporten för 2013. Av 6 320 anmälda brott, trots ett stort mörkertal, blev det bara 171 fällande domar. Något är fel, och det är kvinnor, unga tjejer och till och med barn som drabbas. Det är klart att det måste bero på något - prioriteringar, kunskaper, attityder eller värderingar. Enligt Brottsförebyggande rådet, som vi kallar för Brå, är det stora skillnader i vårt land när det gäller om en våldtäktsanmälan leder till åtal. Det är så stora skillnader som 10 procent i vissa län och 52 procent i andra län, för perioden 2010-2012. Vi får inte glömma bort dessa kvinnor, unga tjejer och barn. Det är hemska brott som de har utsatts för. Vi socialdemokrater har tagit ett initiativ till att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté, som vi har röstat om här i riksdagen, som ska granska varför få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande domar och återkomma med förslag på åtgärder. Jag hoppas att regeringen gör det och att det görs inom en snar framtid. De som redan är drabbade kan nämligen inte vänta, och därför är det viktigt att vi lyfter upp frågan. Jag läste om en kvinna som hade blivit utsatt för en våldtäkt. Det fanns dokumentation i ord och bild. Hon var sönderslagen; nästan halva örat var avbitet. Hon hade fått skador både analt och vaginalt. Trots det hade åklagaren varken förhört vittne eller begärt utdrag ur journaler från sjukhuset. Trots att det fanns dokumentation och vittnen lade man ned ärendet. Det svar hon fick när hon kontaktade åklagaren var: Det finns många kvinnor som tänder på våldsamt sex. Man undrar vilken referensram åklagaren har för att använda det som en ursäkt för att lägga ned ärendet. Hur vanligt är det att unga flickor eller barn tycker om våldsamt sex? Är det så vanligt att man kan ta det som en norm för att det inte behövs utredas om det är våldtäkt? Vet ministern det? Jag har all respekt för rättsväsendet, men jag har full förståelse för att den kvinnan förlorade tron på rättsväsendet. Och hon är tyvärr inte ensam. Många vittnar om liknande fall. Vad kommer ministern att göra för att fler våldtäktsbrott ska leda till åtal? Det är viktigt med såväl kunskap som bemötande och förståelse för dessa drabbade människor.

Herr talman! Det som är mest skrämmande i frågan är det stora mörkertalet. Bara var femte våldtäkt anmäls, och bland dem som anmäls leder bara en bråkdel till fällande dom. Det är över huvud taget få som leder åtal. Om man ska komma åt detta stora mörkertal, alla som har blivit utsatta men som inte vågar anmäla eftersom de är rädda för att inte bli trodda eller för att det helt enkelt inte är lönt, måste man se till att rättssäkerheten för våldtäktsoffer ökar. Det viktigaste i sammanhanget är egentligen offrets upprättelse. Självklart ska vi fälla de som har våldtagit, men vi måste hela tiden ha respekten för våldtäktsoffret i fokus. Det är många som upplever rättsprocessen som en andra våldtäkt. Man blir våldtagen om igen. Det handlar om intima fysiska undersökningar, och man får berätta allt som har hänt - intima detaljer. Det värsta av allt är att många upplever att de inte blir trodda; det är kränkande frågor. Därför är det viktigt att respekten för offret hela tiden måste vara i fokus, från att man anmäler fram till att det blir en dom, friande eller fällande. Brister har faktiskt konstaterats. När det gäller förundersökningar har man kartlagt hur det ser ut, och det förekommer tyvärr problem på området. Det har riktats kritik mot att man inte alltid säkrar bevis när det gäller just våldtäktsoffer. Man kollar inte alltid skador på kroppen. Det måste man göra direkt för att det ska hålla i rätten senare. Våldtäktsoffer får inte heller alltid målsägandebiträden. Ett målsägandebiträde är ett stort stöd för ett våldtäktsoffer, för att orka ta sig genom processen. Men det blir även en hjälp för åklagaren så att det kan leda till fällande dom så småningom. Det är extremt många friande domar. År 2006 var 22 procent av de fall som gick upp i rätten friande domar. Nu är vi uppe i 33 procent friande domar. Det har alltså blivit mycket värre. En del av detta beror på att domar från Högsta domstolen har tolkats av tingsrätter och hovrätter som att det krävs stödbevisning. Här måste man slå fast att rättsväsendet har fri rätt att värdera bevisen. Det hör också till saken att dåliga och bristande förundersökningarna bidrar till friande domar. I de fallen kan man inte klandra domstolarna, alltså tingsrätt och hovrätt, eftersom det då handlar om att man helt enkelt inte har skött insamlingen av bevis eller förhör av vittnen. Man har inte gett en heltäckande bild för rätten att ta ställning till. Det är väldigt allvarligt, och det blir ett dubbelt övergrepp på offren där en slarvig rättsprocess leder till en friande dom. Det kan alltså bli så att det blir en fällande dom i tingsrätten men en friande dom i hovrätten. Det är väldigt allvarligt. Man måste faktiskt också kunna rikta kritik mot hur tingsrätter och hovrätter dömer. Det finns en rad uppseendeväckande mål där det finns bevis, offret har gjort motstånd och det finns en bra grund för åtalet, men ändå blir det friande dom. Det ska inte vara omöjligt att fälla någon för våldtäkt. Det är inte bra för rättssäkerheten.

Herr talman! Det är 6 320 personer som har anmält våldtäkt. Det blev 171 fällande domar. Detta talar väl sitt tydliga språk? Jag kan inte låta bli att känna en del tvivel inför det svar som justitieministern har gett här. "Vi har ett väl fungerande rättsväsen som uppfyller högt ställda krav på verksamheten. Förtroendet för rättsväsendet är också gott." Jag är faktiskt inte övertygad om att alla de kvinnor som utsatts - inte bara dessa 6 320 utan låt oss multiplicera den siffran med 25, så går vi 25 år bakåt i tiden - känner att vi har ett rättssäkert system. Om detta borde vi vara överens. Vi måste få till en bättre lag. Eller rättare sagt är det kanske inte lagen det är fel på utan tillämpningen och framför allt bemötandet i hela kedjan. Detta kommer ministern in lite grann på i svaret. Det är förhoppningsvis bra att lagen har skärpts ytterligare. Det vet vi inte riktigt än, men vi får se tiden an. Men justitieministern vet, precis som vi som är interpellanter, att vi vid några tillfällen på senare tid - i modern tid, om man får uttrycka det så - har skärpt lagen. Trots detta ser vi att det är alldeles för många friande domar när det finns uppenbara bevis. Då tål det att funderas på hur rättssäkert läget egentligen är och för vem. Detta är den ena delen av frågan. Den andra delen är det som ministern hänvisar till utifrån Nationellt centrum för kvinnofrid och arbetet för att hälso och sjukvården i hela landet ska ha ett bra arbetssätt i bemötandet när det kommer in ett våldtäktsoffer till sjukvården. Det är bra att vi gör framsteg där, för det behövs. Det har blivit bättre, men det finns mycket kvar att göra. Något som är väldigt speciellt är detta med hur man mår, speciellt de första timmarna efter själva våldtäkten. Man har gått igenom ett trauma. När vi hör ordet "trauma" tänker vi kanske på Thailand. I sådana fall kan vi tala om ett trauma. Jag tror att många av oss har mött personer som varit med om en bilolycka. En sådan olycka kan vara ett trauma. Man kanske inte ens kommer ihåg riktigt vad som hände - man minns bara det som skedde precis före själva ögonblicket. När man har varit med om en bilolycka är det helt okej att inte minnas, men när man har varit med om en våldtäkt, som är en lika traumatiska upplevelse, är det inte okej att ha dåliga minnesbilder. Tvärtom lägger man skulden på offret om hon inte minns allt i minsta detalj. Just därför finns det all anledning att titta på hur man kan jobba inom polisen och få bättre kompetens med psykologer och terapeuter.

Herr talman! I grunden är vi väldigt överens om problematiken här. Låt mig börja med att säga en sak: Vi har dess bättre få överfallsvåldtäkter. Men ur utredningshänseende och när det gäller lagföring är detta ett bekymmer. De flesta våldtäkter som anmäls har skett i en nära relation. Det vill säga att det inte räcker med ett dna-prov för att fastställa vem gärningsmannen är, utan man måste kunna bevisa att det var en våldtäkt och inget annat. Det är naturligtvis viktigt att vi förmår att effektivt utreda brott och ställa gärningsmän inför rätta, men det ligger en svårighet att i en rättsstat faktiskt klara de höga beviskraven. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att någon är skyldig för att kunna fällas för ett brott. Här är det många gånger två personer som har varit i ett rum, och ord står mot ord. Det ställer rättsväsendet inför stora bekymmer. För att väcka åtal ska dessutom åklagaren ha grund att tro att det går att åstadkomma en fällande dom. Det är en hög ribba för att driva ärenden framåt. Sedan har vi bevissvårigheterna. Carina Adolfsson Elgestam tog upp det trauma som många upplever. Det är inte ovanligt att man väntar med att anmäla övergreppet. Många väntar med att gå till läkare också efter ganska allvarliga övergrepp. Detta är ett jättestort problem, för ibland blir det då för sent att säkra bevisning, och ibland möts man i sjukvården inte av personal som är tillräckligt kompetent för att säkra de bevis som kan behövas i en utredning senare. Det var därför jag tog upp det arbete som bedrivs av Nationellt centrum för kvinnofrid för att just få bättre rutiner inom hälso och sjukvården. Hälso och sjukvården arbetar också för att motivera kvinnor att anmäla övergrepp. Redan här finns dock en uppförsbacke när det gäller bevis som behövs i en rättegång. Jag vill beskriva de svårigheter som ligger i rättsväsendets arbete med dessa utredningar. Man ska inte ge upp. Därför är det otroligt viktigt att arbeta för att förbättra metodik och annat. Det har också gjorts en granskning av Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten när det gäller hur de här ärendena hanteras i rättsväsendet. Vad man har kommit fram till är att kvaliteten i förundersökningarna är tillfredsställande. Det vill säga att de håller ganska bra kvalitet, och slutsatsen i redovisningen, som vi fick 2012, är att man inte tror att vi skulle ha kunnat åstadkomma lagföring i fler ärenden än vad som blev fallet. Däremot pekar man på problem både när det gäller beslutsmotiveringar och när det gäller framställan om målsägarbiträde, liksom en del andra saker. Detta är genuint svårt, och det är viktigt att fundera över både lagstiftningen och annat. Bemötandefrågorna, som Hillevi Larsson tar upp, är centrala. Man ska inte bara våga anmäla, utan man ska också orka fullfölja hela rättsprocessen. Det kräver kompetens hos dem man möter och att de har ett inkännande i den problematik som den enskilde står inför liksom en professionalism när det gäller att driva ärendet framåt. Här finns det mer att göra. Vi har numera bra utbildningar för detta i utbildningen av olika medarbetare i rättsväsendet, men det finns självklart mycket mer att göra. Jag ska återkomma i nästa inlägg med något om den utredning som vi kommer att tillsätta.

Herr talman! Jag uppfattade inte att minister Beatrice Ask svarade på mina frågor, som utgick från mitt exempel på hur en kvinna hade blivit bemött. Där fanns det faktiskt bevis, men det är klart att allt inte går att veta här i kammaren. Man bör i alla fall titta på materialet och inte lägga ned ärendet innan man har utrett det. Det känns konstigt när man vet att det finns dokumentation i både bild och skrift. Det som också känns väldigt obehagligt, tycker jag, är att fokus ligger mycket mer på den som har blivit utsatt för den otäcka våldtäkten än på den som har utsatt barnet eller den unga tjejen för detta - vi ska kanske påpeka att det även finns unga män och pojkar som blir utsatta. Även om brotten kan vara svåra att utreda måste vi få till ett bättre bemötande och bättre attityder kring de här allvarliga brotten. Det kan inte vara okej att man tycker att ett skäl att inte utreda är att det finns kvinnor som tycker om våldsamt sex. Detta gör att jag funderar över vilken kvinnosyn man har. Jag tror att det är en attityd som ger fel signaler till människor. Det gör också att människor inte vågar anmäla. Jag kan föreställa mig en ung tjej som kommer in i en rättssal och ska berätta om det mest intima som hon kanske har varit med om. Hon blir ifrågasatt. Tog du ett glas vin? Hade du för kort kjol? Men ville du inte lite grann? Man känner en skam ändå när man har utsatts för detta brott. Man har ett mod. Man vågar anmäla. Det måste på något vis ge en rättvisa för den utsatta personen. Annars får man inte en tilltro till rättsväsendet. Jag är oerhört bekymrad över att kvinnor och unga tjejer inte tycker att det är någon idé att anmäla och att de tror att alla män är så här. Vi vet att många män inte alls är benägna att vara våldsamma. De är varken våldtäktsmän eller något annat. Men även de blir drabbade när man inte dömer dem som faktiskt är våldsamma och utnyttjar kvinnor och barn på det här sättet. Det är ett oerhört kränkande brott för den enskilde. Vi vet vad det många gånger får för resultat framöver i livet. Det är inte bara här och nu, när de blir drabbade, som de mår fruktansvärt dåligt. Det gör de också under rättsprocessen. Och vi vet att det senare i livet drabbar människor oerhört hårt. Det är kanske inte bara den enskilde utan också familjen och nära och kära som drabbas. Det är ett mycket stort trauma som människor går igenom. Samtidigt läggs det skuld och skam på den människa som blir utsatt. Man förminskar också brottet på det här sättet. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi tar de här brotten på allra största allvar. Vi måste se till att de som har begått brotten blir fällda, för att ge rätt signaler till unga tjejer så att de vågar anmäla.

Herr talman! Detta är självklart inga lätta frågor. Det finns ofta inga vittnen. Ord står mot ord. Men man kan se att det inte är det enda problemet i det här sammanhanget, för det finns andra brott där det är liknande problematik men där det inte alls är så många friande domar. Man kan se att för övriga brottmål ligger de friande domarna på ungefär 5 procent. Och här ligger det på 33 procent. Det är ganska stor skillnad. Man kan också se att det är stor skillnad i landet mellan olika polisdistrikt när det gäller hur man hanterar det här. Man kan se att det skiljer mellan 10 och 50 procent i fråga om hur många fall som går vidare till åtal. De siffrorna säger rätt mycket. Det är uppenbarligen möjligt att göra mycket mer. Jag tror att man måste se över både lagstiftningen och tillämpningen. I dag känns det som att lagstiftningen bygger på att våldtäktsmannen - det kan självklart vara en kvinna, men i de flesta fall är det en man - är en fullständig idiot. Det är egentligen det som nuvarande system bygger på. Man kan se på domarna att mannen inte tillskrivs något som helst omdöme när det gäller att bedöma situationen på ett vettigt sätt. Han kan inte kontrollera sin sexualitet. Har han druckit minskar hans kontroll ytterligare, och han behöver då inte stå till svars för sina handlingar. Om offret har druckit leder det däremot inte till någon större chans att han blir fälld. Det kan vi se ett konkret exempel på. Det var en kvinna som hade 2,0 promille alkohol i blodet. Hon föll ned på gatan framför mannen - så berusad var hon. Trots det ansåg rätten att mannen inte kunde inse att hon var berusad och därmed i en särskilt utsatt situation, som lagstiftningen säger. Han tog med kvinnan hem, efter att han sett henne falla ned på gatan, och bjöd henne på ännu mer alkohol. Sedan var det en våldtäkt som kvinnan har anmält honom för. Men han kunde inte inse att hon var berusad och därmed i en särskilt utsatt situation. Det tycker jag är en bedömning av mannen som en fullständig idiot. Det finns andra fall. En ung tonårstjej anmälde sin fosterfar för våldtäkt. Hon hade sperma från mannen i sitt underliv. Trots det friades mannen. Han fälldes sedan i högre instans, ska jag säga. Men han friades faktiskt i tingsrätten. Hans motivering var att han hade erektionsproblem. Han åtgärdade dem själv inne på toaletten. Papperstussar fanns kvar efter detta, och då skulle flickan ha tagit en sådan papperstuss och tryckt upp den i underlivet. Det är en väldigt långsökt förklaring. Och det är anmärkningsvärt att man friar trots att det finns bevis. Ett annat fall gäller en tonårstjej som var utsatt för en gruppvåldtäkt. En av killarna som blev anmälda för våldtäkt vittnade till och med om att flickan verkade rädd, och hon sade att hon inte ville. Trots det friades de. Här kunde man också se att flickan var i en särskilt utsatt situation, men ändå ledde det till en friande dom. Det här är bara ett axplock av domar. Det finns många andra som är väldigt uppseendeväckande. Det kokar ned till att män är idioter. De inser inte, trots att det är fullständigt uppenbart, att kvinnan inte vill. Detta måste vi göra något åt.

Herr talman! Det här är en oerhört viktig debatt på många olika sätt. När jag lyssnar på Hillevi Larsson kan jag inte låta bli att tänka på alla där ute i vårt samhälle som på olika sätt lider utifrån sådana här händelser. Det är framför allt kvinnor, för det är mestadels kvinnor som blir utsatta för våldtäkter. Vårt rättsväsen är inte trovärdigt när en åklagare måste tro på en fällande dom för att kunna väcka åtal. Någonstans känns det som att lagen ställer sig på mannens sida. Jag tänker på vad Hillevi Larsson precis sade i sitt inlägg. Vi kan titta på siffrorna - och detta är bara de senaste siffrorna. Det är 6 320 anmälningar och 171 åtal. Då måste det vara något som är fel. Oavsett om det är lagen, förundersökningen eller tillämpningen måste vi komma till rätta med detta. Är det attityder i fråga om hur vi ser på kvinnor som i grund och botten är problemet, med tanke på att det är så få som blir dömda? Därutöver kan man lägga in en helt annan aspekt. Jag tänker på den kvinna, i min ålder ungefär, som jag mötte på ett seminarium för några år sedan. Hon hade i sin ungdom varit utsatt för en gruppvåldtäkt i ett badhus. Så många år efteråt mår hon fortfarande dåligt. Det har påverkat hela hennes liv, arbete, familjebildning och så vidare - vilket hon själv vittnade om. Det tål att fundera över i förhållande till hur vi hanterar dessa fall, inte bara i första mötet med polis och sjukvård utan också i våra domstolar. Jag kan inte låta bli att fundera över vad ett trauma är. Precis som ministern sade i sitt inlägg väntar en del kvinnor med att anmäla. De väntar i både veckor och månader, och en del väntar i många år. De förtränger hela händelsen. Sedan sker något som gör att alla minnen kommer tillbaka, och sedan går de in i ett trauma igen. Mot bakgrund av vad som är känt om trauman kan jag känna att denna kunskap saknas. De som har kompetensen finns inte med när, framför allt, polis möter våldtäktsoffret. Detta är naturligtvis inte en lösning, men kompetens skulle kanske för en hel del av fallen vara en bit på vägen för att lättare komma framåt i bevisföringen i förundersökningen. När det finns olika kompetenser ser man olika saker. Det är vad det i grund och botten handlar om. Våldtäkt är så oerhört mycket förknippat med skam så att över huvud taget våga göra en anmälan är ett stort steg.

Herr talman! Våldtäkt är en stor och svår fråga. Där håller jag med ministern. Det finns inga enkla lösningar; genom att göra så här blir allt bra. Låt oss se på lagstiftningen. Rent teoretiskt, utan att titta på hur det går för rättsfallen, är lagstiftningen bra. Under senare tid har det också skett skärpningar av lagen. Ändå blir det inte riktigt som vi lagstiftare förväntar oss. Det är möjligt att även ministern tycker så. När man är minister och ansvarig för ett visst område förväntas man stå upp för de myndigheter och instanser man ansvarar för. Senast vi debatterade frågan poängterades att förtroendet ständigt måste vårdas och förtjänas. Jag tänker dels på de siffror vi har hört från interpellanterna, dels på de frågor som har belysts i undersökningen som Nationellt centrum för kvinnofrid har gjort. Det var i samband med den stora befolkningsundersökningen med frågor om kvinnors och mäns utsatthet för våld kopplat till hälsa. I undersökningen lyftes fram frågor om allvarligt sexuellt våld. Bland annat gällde frågan om hur många i befolkningen som hade blivit utsatta för sexuellt våld. Det handlar då om vuxen ålder. En av tio kvinnor över 18 år säger att de har blivit utsatta för allvarligt sexuellt våld - och en av hundra män. 50 procent av kvinnorna har aldrig talat med någon om dessa frågor. En ännu högre andel av männen, två tredjedelar av männen, har inte sagt till någon att de har blivit utsatta för ett allvarligt sexuellt övergrepp. Färre än 10 procent av kvinnorna har sökt hjälp, och färre än 1 procent av männen har sökt hjälp. 5 procent av kvinnorna och 1 procent av männen har polisanmält. Det är verkligen ett stort samhällsproblem. Befolkningen börjar misstro rättsväsendet och anser att hanteringen inte går rätt till. Rättsväsendet är en del av hela samhället. Om vi inte har ett jämställt samhälle har vi inte heller ett jämställt rättsväsen. Det är logiska följdverkningar. Låt oss titta på uppgifter från det senaste år som NCK har undersökt, nämligen våren 2011 till våren 2012. NCK har särskilt tittat på den yngsta gruppen, 18-24 år. 10 procent i den gruppen hade drabbats av sexuellt våld. I absoluta tal för hela gruppen 18-74 år var det fråga om 27 000 kvinnor. Det här är ett ännu större problem än den grupp som polisanmäler. Det är därför det är så oerhört viktigt att man kan lita på rättsväsendet så att man vågar anmäla. Det är en signal även till dem som inte vågar. Det är därför vi beskriver problemet. Vi förväntar oss också att det är ministerns ambition att ge tydliga signaler. Det ska bli spännande att få höra mer om utredningen i nästa inlägg.

Herr talman! Det här är inte ett lätt problem. Det är alldeles uppenbart. Det är därför vi S-kvinnor vid ett flertal tillfällen har uppmärksammat de fruktansvärda händelserna som pågår i så stor utsträckning och där kvinnor vid så få tillfällen får upprättelse i rättssak. Vi vill fortsätta att uppmärksamma det fruktansvärda att samhället är så handfallet. Vi vill ha en förändring. Jag ska återge en anekdot. Det kan tyckas märkligt att skämta om så fruktansvärda saker - det här är inget skämt - men jag vill sätta frågan i ett sammanhang och se på ombytta roller. Det är möjligt att många, säkert justitieministern, redan har hört anekdoten. Anekdoten lyder ungefär så här: Va, hade han fleecetröja på sig? Då var det väl hans eget fel om han hade ett så lättantändligt material på sig. Då måste han väl ha räknat ut att någon skulle vilja elda upp honom. Han bad ju nästan om det genom att gå omkring med ett så lättantändligt material. Om han inte hade velat bli uppeldad hade han väl kunnat stanna inomhus. Han var säkert full också. Då får han väl skylla sig själv. Vet han inte att det finns en inbyggd drift hos kvinnor att de gärna vill tända eld på en man som går omkring i fleecetröja? Dessutom har någon sett honom med en tändare. Sedan stod han där och kämpade inte emot! Det var nästan som att han njöt av lågorna, som om han velat bli uppeldad. Denna anekdot är förstås fruktansvärd. Men om man ser på frågan ur det perspektivet inser man att frågorna som ställs till kvinnorna i rätten är så märkliga. Hon blir om och om igen ifrågasatt och inte trodd. Det är det som vi tycker är så märkligt. Om lagstiftningen är tillräckligt stark, och det ändå sker så många frianden i rätten, tycker vi S-kvinnor att något mer måste göras. Samhället kan inte se på när detta fortgår.

Herr talman! Låt oss börja med frågan om förtroendet för rättsväsendet. Det här är inget jag står och säger här, utan det finns mätningar som visar att tilltron är hög. Det görs nationella mätningar. Däremot sjunker förtroendet hos vissa av dem som har utsatts för brott och har haft mycket kontakt med rättsväsendet. Det kan man förstå. En del av de kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp är inte bara rädda för att anmäla utan kan efteråt känna sig kränkta och tycker att processen i sig blir en andra kränkning. Det är jag väl medveten om. Jag får av alla möjliga skäl inte kommentera enskilda ärenden, och jag kommer inte att göra det heller. Man kan alltid beskriva enskilda ärenden, och det är många gånger intressant. Man ska vara klar över att man inte ska generalisera eftersom ärendena kan ha specifika perspektiv som kan missas om det görs en för grov generalisering. När man får en berättelse ska man inte utgå från att den gäller i alla sammanhang. Låt mig säga, apropå ett av de exempel som Hillevi Larsson tog upp, att riksdagen hade skäl för de förändringar som gjordes förra året. Vi valde att ändra begreppet till "en särskilt utsatt situation" och tydliggjorde att man inte behöver ropa och skrika "Nej" för att faktiskt vara emot att ha sex och för att det ska ses som att bli våldtagen. Det är viktigt. Det var en lite märklig synpunkt att rättsväsendet inte skulle vara trovärdigt, som Carina Adolfsson Elgestam hade, om åtal kräver att åklagaren bedömer att det kan bli en fällande dom. Det är en alldeles nödvändig grundprincip i hela systemet. Om åklagaren inte tror att det finns ett tillräckligt underlag för att en domstol ska kunna döma någon, då driver man inte det, för annars skulle vi proppa igen hela systemet. Det finns goda skäl för det. Det är just det som gör att det är otroligt viktigt med bra utredningar och bra kunskap hos både polis och åklagare i de frågor vi har att hantera, liksom självklart också i domstolen så att man ställer rätt frågor och inte fel frågor. Vi ska tillsätta en utredning. Där har vi dels ett tillkännagivande, dels en del aspekter som jag tycker är särskilt viktiga att lyfta fram. En sådan aspekt är att jag vill ha mer sökljus på den som är misstänkt för att ha begått en våldtäkt, att vi får fler frågor ställda åt det hållet. Ett argument mot samtycke har varit att risken är att alla frågor hamnar hos kvinnan. Vi behöver utreda någon typ av vållandebrott när det gäller sexualbrott. Man har inte alltid ett uppsåt att begå ett brott. Man säger att det inte var meningen, jag kunde inte förstå, och så vidare. Men det vore bra om det fanns någon typ av oaktsam våldtäkt, som en del kallar det för - jag tycker att det är ett bedrövligt ord, om jag får säga det här, därför att det inte kan vara oaktsamt - ett vållandebrott. Då kan vi säga: Nej, det kanske inte var din mening att begå en våldtäkt, men det blev väldiga skador av det du gjorde och du har ett ansvar för det, för det är inte tillåtet. Då får vi annat fokus. Norge har en lagstiftning som går åt det hållet. Jag vill att vi i utredningen ska titta på möjligheten att hitta ett perspektiv som lite ställer ansvaret hos den utövande parten, som ska få stå till svars för sitt omdöme och sitt ansvar i olika situationer. Jag tror att det blir en viktig aspekt, och det har inte utretts tidigare. Tanken är att se över polisens utredningar. Hur kan de bli bättre? Vad finns det för behov av kompetensutveckling? Och så finns det en hel del andra frågor. En del finns i beställningen från riksdagen; annat har vi redovisat på annat håll. Ett vållandebrott, eller det perspektivet, tycker jag är en särskilt angelägen fråga för utredningen.

Herr talman! 6 320 kvinnor anmäler våldtäktsbrott, och vi vet att det är otroligt stort mörkertal. 1 390 av dem blir personuppklarade, vilket motsvarar 22 procent av de anmälda. Det innebär inte, som jag sade i mitt första anförande, att 1 390 personer döms för brott, utan bara att våldtäktsbrottet får ett polisiärt klarläggande. Det blev faktiskt bara 171 fällande domar av dessa 6 320. Dessa utsatta kvinnor, tjejer och barn vet att den som har utövat det grova brottet mot dem är inte dömd för något. De mår absolut inte bra, och inte heller de kvinnor vars anmälan har lett till fällande dom. Men det är ändå en tröst i eländet att man i alla fall får en rättvisa på det viset att någon blir fälld. Det är någons dotter, någons syster eller kompis, någons barnbarn eller kanske någons flickvän. Det ger oerhört stora sår i själen. Att det bara uppklaras 10 procent av våldtäktsbrotten i vissa polisdistrikt och 50 i andra visar att någonting är helt fel. Jag är glad över att ministern säger att utredningen ska ha ett sökljus på den som är misstänkt i stället för att unga tjejer igen behöver få frågor som: Hur var du klädd? Hade du druckit något? Var det så att du inte skrek tillräckligt högt? Gjorde du tillräckligt med motstånd? Ingen av oss här vet hur vi gör om vi blir utsatta för ett allvarligt brott. Jag välkomnar utredningen.
Herr talman! Det är bra att man skärpte lagstiftningen och gick från begreppet "hjälplöst tillstånd" till "särskilt utsatt situation". Men hittills har det inte blivit någon större förändring. Det är uppseendeväckande fall där man till och med skulle ha kunnat anse att personen var i ett hjälplöst tillstånd men där det inte ens kunnat fällas med argumentet särskilt utsatt situation. Men det får ingå i utredningen att se hur den nya lagstiftningen har slagit ut. Beatrice Ask säger att man inte i alla fall kanske ska behöva skrika och göra motstånd för att det ska vara en våldtänkt. Är man i det närmaste medvetslös eller i en gruppvåldtäktssituation är det kanske inte aktuellt. Men det som är skrämmande är att inte ens det faktum att offret skriker och gör motstånd utgör en säkerhet för att det leder till en fällande dom. En av domarna, som är rätt uppseendeväckande, handlar just om det. Det var en kvinna som enligt domstolen bevisat var våldtagen. Det är en bevisad våldtäkt, enligt domstolen själv. Kvinnan skrek och gjorde motstånd. Hon blev våldtagen och dessutom misshandlad under våldtäkten. Mannen hävdar i efterhand att han trodde att det var dominanssex. Det visar sig att kvinnan aldrig ens sagt att hon gillar dominanssex. Det finns ingen grund för det. Även om kvinnan hade sagt det i ett samtal med mannen betyder det inte att hon vill ha sex när som helst, hur som helst och med vem som helst. När det gäller de här speciella sexuella praktikerna är det ömsesidigt, och det är tydliga regler kring det hela. Men trots att kvinnan inte ens har sagt att hon gillar dominanssex har mannen förutsatt att hon gillar det och hänvisar till det. Det är att bedöma mannen som en fullständig idiot eller ett kräk, rent ut sagt, när han frias. På det här området finns det väldigt mycket att göra, och jag hoppas att det tas upp i utredningen.

Herr talman! Mer sökljus på den misstänkte - det välkomnar vi. Man kan ändå inte låta bli att fundera över dagens lagstiftning. Det känns lite grann - efter att ha lyssnat på inläggen här och därtill tittat på statistiken - att det är en lagstiftning som är på mannens villkor utifrån att det alltid är kvinnan som blir ifrågasatt. Att man ska tro på en fällande dom - ja, rättssystemet är uppbyggt på det sättet, såklart. Men man kan inte låta bli att fundera över värderingsfrågan, kopplat till den statistik som finns, inte bara de senaste siffrorna utan även bakåt i tiden, för 5, 10 eller 15 år sedan. Vi kan konstatera att statistiken ser likadan ut. Då blir det oerhört tydligt att det är någonting som är fel. Har jag varit utsatt för en våldtäkt och bär på den skam som det innebär, lever i ett trauma och i en förnekelse för att över huvud taget orka möta morgondagen, ska jag därtill behöva fundera på: Kan jag lita på rättsväsendet? Kan jag lita på att när jag förmedlar min upplevelse av det jag har varit utsatt för kan en åklagare komma till en fällande dom? Det är väl ingenting som man som utsatt i en sådan situation funderar över. Just därför finns det anledning att också titta på attityder när man gör en värdering av hur man använder sig av den bevisföring som i dag finns. Jag välkomnar naturligtvis utredningen, om den kommer att föra denna fråga framåt för en mer rättssäker våldtäktsprocess i domstolen.
Herr talman! Jag tror också att ministern menar allvar när hon säger att man kan lita på rättsväsendet. Ministern sade också att man inte kan generalisera utifrån enskilda fall. Men om man skulle vända på det och fråga de kvinnor som har gått igenom en rättsprocess när det handlar om våldtäkt tror jag inte att man skulle få lika bra resultat. Jag har mött många av dessa kvinnor, eftersom jag under lång tid har jobbat mot mäns våld mot kvinnor. Dessa offer är väl inte lika övertygade om att rättsväsendet fungerar på det allra bästa sättet. Detta är en stor samhällsfråga som berör alltifrån rättsväsendet till möjligheterna till rehabilitering, som Carina Adolfsson Elgestam skrev om i sin interpellation. Det är jättebra att man ska fokusera mer på lagstiftning och se på varför anmälningar inte leder till fällande domar. Man tittar mer på förövaren. Men det är viktigt att se både dem som har polisanmält där det inte blir någon prövning och de fall som inte har vågat anmäla. Den frågan behöver följas. Samtidigt bör man jobba ihop med hälso och sjukvården - som har nämnts här - och med olika departement. Det är tre till fem gånger vanligare att dessa kvinnor lider av posttraumatisk stress. Hjärtinfarkt är två till fyra gånger vanligare hos den här gruppen kvinnor. Självskadebeteenden är tre till fem gånger vanligare. Det är alltså ett stort samhällsproblem. Försämrade sjukförsäkringssystem slår ofta hårdare mot utsatta kvinnor. De mår också tre till fem gånger sämre jämfört med gruppen kvinnor i stort. Det är viktigt att tänka på att detta är ett stort samhällsproblem som gäller alltifrån rättsväsen till välfärdsfrågor och bemötandefrågor. Jag hoppas verkligen att man tar det här på det stora allvar som vi ändå har försökt att lyfta fram här.

Herr talman! Vi hade en liknande debatt för några veckor sedan. Efter den blev vi som hade skrivit interpellationerna förlöjligade i medierna och ifrågasatta. Man tyckte inte att vi kunde tillräckligt mycket. Det visar ju också vilket sprängstoff detta är när man förlöjligar dem som vill lyfta fram denna stora problematik till allas beskådan. Visst är det ett enormt stort problem. Som flera här har berättat är det bara några hundra av över 6 000 anmälda våldtäkter som leder till fällande domar. Mörkertalet är fruktansvärt stort eftersom kvinnor inte vågar eller orkar ta sig igenom en rättsprocess där man som kvinna blir ifrågasatt. Jag vill återigen ta upp detta med utbildning, som vi har diskuterat vid ett antal tillfällen, och påståendet att man inte skulle kunna vara objektiv och inte tillräckligt självständig om man genomgår en sexualbrottsutbildning. Jag menar att det är precis tvärtom, att ju mer utbildning en domare har skaffat sig, desto bättre och mer självständigt kan han eller hon hantera en rättsprocess och göra en trovärdighetsbedömning av både mannen och kvinnan. Man skulle också kunna ifrågasätta mannen mer, den som har begått det fruktansvärda brottet mot kvinnan. Jag skulle vilja veta om det fortfarande är så att det inte går att införa obligatorisk utbildning eftersom det påstås att domarna då inte blir tillräckligt självständiga.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka interpellanterna för deras frågor. Det är sant att vi har diskuterat dem tidigare, och vi kommer att diskutera dem fler gånger. Detta är ett folkhälsoproblem. Den stora volymen är våld i nära relationer, och det är ett folkhälsoproblem. Det slår blint, och det slår många. Det går långt utöver de anmälningsnivåer som vi har. Ambitionen måste vara att få in fler anmälningar och kunna lagföra. Det är viktigt att åklagaren prövar om det finns förhoppningar om en fällande dom innan ärendet drivs vidare, av det enkla skälet att annars skulle fler framför allt kvinnor hamna i den jobbiga domstolsförhandlingen utan att det blir en fällande dom. Det skulle inte leda frågan framåt. Jag tror att vi kan vara helt överens om att man behöver säkerställa att rättsväsendet på alla dess nivåer blir bättre och når bättre resultat i den här typen av ärenden. Vi har pekat på olika saker som behöver göras dels när det gäller bevissäkring, dels när det gäller utredningsmetodik, dels när det gäller bemötande och mycket annat. Låt mig också säga att jämställdhetsfrågorna är bredare än så. Det är många som inte anmäler och många övergrepp som aldrig kommer till vår kännedom. Det är mycket som sker som gör att människor mår dåligt över hur vi förhåller oss till varandra sexuellt. Vi behöver jobba bredare, och då är det inte bara rättsväsendet utan också andra som måste arbeta för sunda värderingar, för ökad jämställdhet, för respekt för varandra också när det gäller sexualitet. Det nya är hämndporr. Man filmar dessutom offren och skickar ut filmen på internet och beter sig på alla möjliga sätt. Här växer problematiken. Här växer förödmjukelsen och integritetskränkningen. Här har vi ytterligare problematik som ligger väldigt nära de frågor som vi har diskuterat i dag. Vi har all anledning att väldigt noggrant överväga hur lagstiftningen ser ut och hur myndigheterna bättre ska agera för att skipa rätt. Tack för debatten!